Herr talman! När herr Björk litet hånfullt talar om att både herr Lindblad och jag har konstaterat att det sker förändringar i det politiska läget så må han göra det. Men herr Björk påstod att det inte hade skett några förändringar, och det var det som vi opponerade oss emot.

Det har hela tiden varit bakgrunden till vårt resonemang.

Herr talman! Jag tror inte att herr Virgin i protokollet från denna debatt kommer att finna att jag skulle ha påstått att det inte skett några som helst förändringar i det internationella läget. Jag noterar för övrigt herr Virgins reträtt i fråga om riskbedömningen. Han säger nu att riskerna kanske inte har ökat så mycket. Det var en annan låt i skällan omedelbart efter tragedin i Tjeckoslovakien förra året.

Herr talman! När vi i år från konstitutionsutskottet i memorial nr 18 re dovisar vår dechargegranskning är denna redovisning, sett mot bakgrund inte av antalet sidor i tryck utan det sakliga innehållet, ett mycket magert, ja, ur min synpunkt utomordentligt magert aktstycke. I gångna tider har principerna för och åsikterna om meningen med denna granskning och kontroll över regeringens handlande skiftat på olika sätt. Det kan tänkas att redovisningen av dechargearbetet någon gång tidigare har varit ett svagt aktstycke. Men på senare tid kan detta memorial betecknas som ett rekord när det gäller ett stort och omfattande arbetes intetsägande resultat. Nog är det under alla förhållanden säkert länge sedan det förekom ett så betydelselöst memorial. Det är i år lätt att tala om vad som borde varit med i memorialet, men som inte finns med.

Men det kan framhållas att med denna princip, att det skall vara fullständig enighet om ett utlåtande, så blir det inte något utlåtande utan, som det nu har blivit, en redovisning av att ärendet varit föremål för behandling. Den goda enigheten har gjort dechargegranskningen i år nära nog meningslös och betydelselös. I samband med granskningen förra året gjorde utskottet några uttalanden som var av betydelse, även om de inte framfördes i form av någon anmärkning. Men däremot i år, efter valsegern i höstas och inför närheten av nästa års val, har regeringspartiets ledamöter bjudit ett kompakt motstånd mot varje sådant uttalande som kan tolkas som minsta anmärkning mot ett statsråd. Här måste på den sidan finnas misstanken att något som kan tolkas som en liten anmärkning kan verka ofördelaktigt vid kommande valtillfällen — och då har man säkert valet nästa år i tankarna. Om nu utskottet gemensamt anser att här tillämpas en ordning som kan förbättras och gör ett försiktigt uttalande om sin mening, kan jag inte förstå att detta skall vara något som inte verkar förmånligt för respektive statsråd. En annan uppfattning beror säkert på ett missförstånd. Allt sådant som blir en förbättring bör i stället stärka regeringens ställning. Jag tycker även att jag har stöd för denna uppfattning i den ordning som tillämpades före 1967. Då kunde utskottsmajoriteten göra mycket bestämda uttalanden om begångna fel och misstag, men de slutade inte med något anmärkningsyrkande. Här kan tas fram ett exempel — det finns säkert många flera. Jag vill bara peka på hur det gick till när konstitutionsutskottet år 1961 behandlade den stora operaskandalen. Då skrev den socialdemokratiska delen i sitt majoritetsyttrande fullt ut lika kritiskt som reservanterna. Man skrev synnerligen kritiskt, men skillnaden var bara den att någon formell anmärkning eller något yrkande enligt 107 § regeringsformen inte kunde eller skulle framställas. Majoriteten hade den gången ingenting emot att säga sin mening. Min uppfattning var 1966, när vi överlade om en ny praxis i dechargearbetet, att om vi bara strök bort användandet av grundlagsparagraferna om anmärkningsförfarandet, skulle det vara lättare att uppnå resultat. Det kan inte vara riktigt att dechargegranskningen helt skall vara beroende av den parlamentariska makten i riksdagen. Om nu regeringspartiets ledamöter efter valsegern i höstas och inför valet nästa år blivit ännu mycket mer medvetna om att statsråden och regeringen i sin helhet är något fullkomligt och felfritt, vill jag säga några ord om detta. Det kan inte vara på det sättet att bara en per son kommer in i statsrådskretsen blir den personen fullkomlig och felfri, utan några brister i vår annars så skröpliga värld. En sådan uppfattning måste vara i hög grad missvisande och felaktig och om någonting en politisk bedömning och ingenting annat. Avsikten här från socialdemokratiskt håll måste vara — och detta är det allvarligaste — att granskningens resultat när så är lämpligt kan framställas som ett bevis för regeringens ofelbarhet. Här kan allvarligt befaras att årets dechargearbete kan utnyttjas så att regeringspartiets ledamöter talar om att det omfattande arbete som konstitutionsutskottet har nedlagt inte har gett underlag för något uttalande eller någon kritik mot statsrådens sätt att handha sina ämbeten. En sådan uppfattning är i hög grad oberättigad och kan endast bygga på oppositionens solidaritet när det gäller enigheten i det nya granskningssystemet. I årets dechargebetänkande är det bara punkt 1 som enligt min mening kan vara av värde och betydelse. Denna punkt handlar om publicering av konseljbeslut. Kungl. Maj:t i statsrådet är ju vårt lands högsta förvaltningsmyndighet och avgör mer än 25000 förvaltningsärenden per år. Kungl. Maj:ts praxis är därför av stor betydelse både för underordnade myndigheter och för de enskilda medborgarna. Till skillnad från andra organ som avgör ärenden i sista instans, t.ex. regeringsrätten, försäkringsdomstolen och kammarrätten, bekantgör inte Kungl. Maj:t sina avgöranden i någon publikation där praxis kan följas. Utskottet pekar på denna brist och föreslår att regeringen tar ett initiativ. En fråga som togs upp i andra avdelningen gällde om det inte har gått litet för långt med användandet av naturvårdslagen då generella strandskyddsförordnanden har utfärdats.

När ett generellt strandskyddsförbud tillämpas, så kommer med i detta förbud även många sådana stränder som inte är användbara för bad och friluftsliv eller som allmänheten inte har något intresse av att utnyttja. Detta har inte varit meningen. Utöver vad som är stadgat i 15 § om visst strandskyddsområde kan åberopas vad departementschefen framhöll angående 15 och 16 88 i förslaget till naturvårdslag. Han = uttalade följande: »Strandområden kan skyddas på olika sätt. Det mest omfattande och slutliga skyddet ernås, om området avsättes till naturreservat. För att landets för bad och friluftsliv värdefulla stränder skall hållas öppna för allmänheten krävs emellertid merendels inte annat skydd än den från strandlagen hämtade bebyggelsekontroll som regleras i förevarande paragraf.» Detta uttalande förutsätter att det även finns andra stränder än sådana som är av värde för bad och friluftsliv. Genom generella beslut kan den mest otillgängliga havskust och stranden vid en avlägset liggande insjö bli föremål för strandskyddsbestämmelser. Det finns även flera uttalanden av departementschefen i den åsyftade propositionen, vilka måste tolkas så att meningen vid lagens tillkomst inte har varit att avge generella förordnanden. Men detta har inte beaktats av respektive länsstyrelser. Vid anförda besvär har Kungl. Maj:t godtagit beslut av länsstyrelsen att förklara samtliga stränder inom ett antal kommuner i Stockholms län för strandskyddsområde och även godtagit beslut av länsstyrelsen i Södermanlands län om sådant förordnande för hela Östersjökusten samt öarnas stränder utanför kusten. Insjöarnas stränder som inte innefattas i tidigare förordnanden togs även med i detta stora beslut. Sedan utskottet justerat sitt memorial har det nu klarnat hur det är i verkligheten med denna lagstiftning. Chefen för naturvårdsverket har hos Kungl. Maj:t begärt en ändrad lagstiftning för att få tillstånd till en generell tillämpning av gällande lagstiftning för strandskydd. Denna framställning är ett klart bevis för att det inte finns en sådan rätt som tillämpats i de av mig angivna fallen. Först när och om lagen ändras får myndigheterna rätt att besluta om ett generellt strandskydd. Här har alltså ifrågasatts den formella lagligheten beträffande de fattade besluten, varken lämpligheten eller önskvärdheten av dessa. De som menat att ett uttalande var berättigat fick från den andra sidan höra att vi socialdemokrater inte är rädda för en miljöpolitisk debatt och att räddningen skulle vara att föra över debatten till det miljöpolitiska planet. När Kungl. Maj:t nu inte biföll de besvär som anförts av ett antal kommuner och enskilda hade det varit berättigat med ett uttalande från utskottet. Detta kunde socialdemokraterna inte vara med om, varför detta ärende som så många andra hamnat under rubriken »Övriga ärenden» där det redovisas ytterst kortfattat. även om det socialdemokratiska partiet har makt och möjlighet att fatta beslut i riksdagen har man ändå kvar skyldigheten att följa gällande lagar. När detta inte sker är det fåra å färde. Jag anser att med den inställning som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har intagit i år så var den dechargegranskning som förekom före år 1967 med dess reservationsvis framförda anmärkningar i alla fall ett bättre system. Då hade också de enskilda 1edamöterna ett större intresse för de punkter där de änsåg motiv föreligga för ett anmärkningsyrkände. Om man håller fast vid de principer som nu tillämpats — framför allt i år — och den ordning som också skall tillämpas i den nya författningen kan det med bestämdhet ifrågasättas om inte hela dechargegranskningen kan komma att avveckla sig själv. Utskottet gör också i detta avseende ett mycket viktigt uttalande innan man går in på granskningens resultat och säger där, att principen skall bli föremål för prövning under året. Att lägga ned så mycket arbete som ett antal högt skolade jurister och tjänstemän har gjort i utskottet med ett i stort sett så betydelselöst och intetsägande resultat kan i fortsättningen inte anses tillfredsställande.

Herr talman! Vi talar allmänt under den nu pågående debatten om den som det vore tal om decharge eller beviljande av ansvarsfrihet åt regeringen. Det var väl detta som herr Sveningsson också gjorde. Mig förefaller det som om det ger en missvisande bild av själva det granskningsarbete som konstitutionsutskottet bedriver och av dess syfte. Denna omläggning som företogs av granskningsarbetet 1967 innebär ett föregripande av = författningsreformens införande. Tänker man på granskningsarbetet så som det tidigare skett, kan jag instämma i herr Sveningssons kritik. Sett ur den synpunkten blir dagens memorial ett torftigt aktstycke utan färg och temperament. Betraktar man däremot memorialet som en granskning enligt författningsutredningens förslag förefaller det mig som om omdömet blir ett annat. Utredningen önskade att termen decharge skulle försvinna. Granskningen föreslogs gälla främst praxis och regeringsärendenas handläggning, men inte ett politiskt ansvarsutkrävande. Där skall som alla vet i stället ges möjlighet till misstroendevotum. Inte desto mindre har utskottets erfarenheter från de gångna tre åren kom mit oss att konstatera ett behov av en diskussion kring principerna för granskningsarbetet. Som det nu är upplagt riskeras att man inom utskott och kansli lägger ner onödigt arbete på detaljgranskningar, även om arbetet sker i syfte att få en god bild av praxis och arbetsrutiner. Av speciellt intresse i årets memorial är förslaget om en bättre information angående innebörden av åtskilliga konseljbeslut. Denna fråga behandlas i betänkandets första punkt som gäller publicering av konseljbeslut. Utskottet uttalar sig enhälligt för att regeringens beslut i administrativa ärenden bör publiceras på samma sätt som sker beträffande andra slutinstansers avgöranden. Som högsta förvaltningsmyndighet har regeringen ett ansvar för att man får största möjliga enhetlighet i fråga om administrativa bestämmelser hos underlydande myndigheter. Det säger sig självt att denna enhetlighet skulle nås betydligt lättare om man får en ökad publicering av konseljbesluten. Därigenom skulle myndigheterna få kännedom om regeringens praxis i olika typer av ärenden, där man nu känner till endast enstaka beslut, och främst i ärenden som man själv i lägre instans handlagt. Med andra ord skulle rättssäkerheten ökas. Det skulle också bli lättare för de enskilda medborgarna att skaffa sig kunskap om gällande praxis. En ökad publicering står vidare i överensstämmelse med vårt lands offentlighetsprincip. Ökad insyn i myndigheternas handlande framstår som ett ständigt ökande och angeläget önskemål. Det är inte första gången som frågan om publicering av konseljbeslut tagits upp i riksdagen. Redan 1947 togs den upp i en motion som föranledde en skrivelse till regeringen. Efter vad som upplysts under utskottsbehandlingen ledde detta till en överenskommelse om att viktiga och prejudikatsbildande beslut skulle publiceras i en juridisk facktidskrift. Såvitt jag förstår består arrangemanget ännu, åtminstone på papperet. Men under det senaste decenniet tycks endast ett fåtal beslut ha publicerats. Det finns alltså anledning önska att regeringen tillmötesgår utskottets begäran genom att medverka till en fortlöpande och bättre publicering av konseljbeslut i förvaltningsärenden. Sker detta får — trots vad som nyss sagts — onekligen årets KU-granskning stor betydelse för framtiden. Redan förekomsten av en sådan punkt som den jag här talat om visar att utskottets granskning inte är helt betydelselös. Det skulle vara felaktigt att vänta sig några sensationer varje år, då det är fråga om en rättslig och administrativt inriktad granskning. Mera framstår utskottets uppgift bli att vaka över att goda förvaltningsprinciper och en rationell ordning av ärendenas handläggning tillämpas inom departementet, och att man den vägen får en korrekt och enhetlig praxis på olika områden. Allmänt sett har vi en hög standard på förvaltningen i vårt land. Det finns knappast anledning anta att administrationen i kanslihuset skulle vara sämre än på andra håll. Å andra sidan har konstitutionsutskottets granskning under de tre gångna åren visat att det finns stort utrymme för önskemål om förbättringar. Det finns inte någon som helst grund för något slags ofelbarhetsdoktrin, även om man på sina håll vill driva en sådan. Förra året pekade konstitutionsutskottet bl.a. på att handläggningstiden i en del fall är för lång, remissförfarandet för omständligt och orationellt och att motivering av beslut bör ske i större utsträckning. I år har utskottet pekat på att expeditionstiderna för regleringsbreven ofta är för långa. I många fall utfärdas de efter det att tilllämpningsperioden börjat. När förseningarna överskrider en månad kan nog sägas att gränsen för vad som kan tolereras har överskridits. En annan viktig punkt i förra årets granskning gällde kommuniceringen, dvs. att den enskilda partens intresse av att få del av och möjlighet till att be möta utredningsmaterial som kommer fram i ett ärende borde beaktas. Då konstaterades att kommunicering sker i alltför ringa omfattning. Samma intryck redovisar utskottet i år under punkt 2 i årets granskning. Med hänsyn till den korta tid som gått efter förra årets påpekanden har utskottet avstått från nya uttalanden men har för avsikt att komma tillbaka till dessa frågor nästa år. Någon klar och enhetlig praxis har inte utbildats på alla de områden vi haft tillfälle se på. Detta framgår av den frågeställning som tagits upp under punkt 3 och som förtjänar att beaktas i kanslihuset. Inte heller den granskning som redovisas under punkt 6 bör bagatelliseras. Där upplyses om att konstitutionsutskottet bl.a. fått en föredragning av krigsmaterielinspektören. Vapenexportfrågan har emellertid, som alla vet, aktualiserats i annat sammanhang, och konstitutionsutskottet har därför avstått från att i år göra något uttalande. Det är möjligt att den varslade omläggningen av krigsmaterielexporten kan leda till att konstitutionsutskottets granskning kan sättas in på ett tidigare och aktuellare skede, såvida man inte får export endast till länder där den blir mindre påverkad av det internationella politiska läget. Utskottet har också informerats om riktlinjerna för beviljande av svenskt medborgarskap. Dessa ärenden skall inom kort överföras från regeringen till den nya utlänningsmyndigheten. Därför har utskottet inte gjort något uttalande, men jag skulle, med vägledning av vad utskottet erfarit, vilja understryka vikten av en god kommunicering med den sökande. Det förefaller mig inte vara riktigt att man, som nu sker, avstår från kontakt med vederbörande och nöjer sig med att kontakta endast representanter för myndigheter, då man behandlar en för individen så betydelsefull fråga som medborgarskap. Ingen bör i någon form få dömas ohörd. Då det gäller kommunicering i allmänhet råder, som jag redan framhållit, ingen enhetlig praxis, utan skilda principer tillämpas inom de olika departementen. Jag kommer alltså fram till, herr talman, att det inte är korrekt att säga att årets granskning inte gett utbyte. Samtidigt är jag på det klara med att konstitutionsutskottet ännu inte funnit de riktiga arbetsformerna för sin granskningsverksamhet. Jag tror alltså att det blir nödvändigt med en översyn. Man måste då främst sträva till att göra själva granskningsarbetet mer intresseväckande, både för kansliet och för utskottets ledamöter. Men därmed är inte sagt att den gamla ordningen var bättre. Det var sällan som den typen av decharge gav resultat eller ledde till någon egentlig effekt. Jag tror och hoppas att vi kan uppnå mera med den nya ordningen, även om vi hittills kanske alltför mycket strävat efter att bli ense på alla punkter. Oppositionen har praktiskt taget helt avstått från att ta upp politiska frågor vid sidan av de administrativa. Med andra ord: Oppositionen har onekligen, som herr Sveningsson betonade, varit tillmötesgående i konstitutionsutskottet under de sista åren. Det har skett med tanke på att god vilja på alla håll skall leda till en lämplig reform. Men det är klart att mycket talar för en uppstramning från oppositionens sida, även om man inte går tillbaka till det gamla systemet. Det är dessutom för sent. År 1970 får vi enkammarriksdag och de nya grundlagsreglerna om misstroendeförklaring och om en sådan konstitutionsutskottets granskning, som innebär att vi knyter an till de principer som vi tillämpat under de tre senaste åren. Herr talman! Jag får hemställa om att memorialet läggs till handlingarna.

Herr talman! De möjligheter till misstroendevotum som kommer att införas från och med 1971 ger en helt annan bas för kommande konstitutionsutskotts verksamhet. De ger möjlighet till snabbt ingripande, till en snabb reaktion från riksdagens sida, gentemot enskilda statsråd och gentemot regeringen som sådan. Det är en modernisering av Sveriges författning till vad som länge praktiserats på annat håll som därmed äger rum. Vi har ett år kvar enligt gammal ordning. Kommer det året att fullföljas efter de senaste årens modell eller blir det något annat, kanske en återgång till det gamla? Det vet vi ännu inte något om, men utskottet har signalerat en omprövning. De i år och i fjol granskade kanske därför inte skall vara för säkra på att behandlingen av protokollen kommer att år 1970 försiggå i samma endräkt som 1969, 1968 och i stort sett 1967. Det är sant, som det är sagt här, att dechargen har avdramatiserats till den grad att medkammaren kunde slutföra sin dechargedebatt på mycket kort tid. Men därför är det nog inte riktigt — jag anknyter till den tidigare talaren här — att säga att yttrandet är meningslöst. Jag skall be att få citera vad som står att läsa i en göteborgstidning — icke den som den föregående talaren i denna stol har anknytning till utan en annan göteborgstidning: »Utskottet uppehåller sig i år vid väsentliga ting som angår envar.» Jag tycker det ligger mycket i detta. Det angår envar hur besvärsrätten kan utövas i vårt land. Besvärsrätten fanns redan i den gamla landslagen — det var allmogens rätt att framkomma till konungen med sina klagomål — och den lever vidare i andra former. Men tyvärr är detta institut fortfarande i väsentliga delar oreglerat, framför allt i fråga om vilka som får utnyttja besvärsrätten. Utskottet har där kommit med en rad förslag som väl kan bli nyttig läsning för eventuella reformatorer i kanslihuset. Fru Segerstedt Wiberg pekade på publiceringskravet, och det är mycket viktigt. Det är ett gammalt önskemål som i någon mån tillgodosetts under någon tid men därefter åter fallit i glömska. Hon pekade också på de långa handläggningstiderna. Jag kan bara instämma och skall möjligen ge några exempel. Ett pensionsärende har faktiskt varit under handläggning efter det att remissyttrandena inkommit i fyra år och åtta månader — en orimlig tid. En stackars man, en f. d. ämneslärare, som ville ha en ändrad tjänstårsberäkning hade sitt ärende under handläggning totalt fyra år, och ett år och tre månader hade han att vänta efter det att remissbehandlingen var avslutad. Han skrev ändå ödmjukt vid två tillfällen: »Tacksam om mitt ärende kommer upp snarast till behandling och avgörande, medan jag ännu finns i livet» — en rimlig begäran. Utskottet har tidigare om dessa handläggningstider sagt att det behövs en omorganisation i kanslihuset så att sådant inte förekommer. Det är skäl att nu upprepa detta önskemål. I övrigt skall jag, herr talman, väsentligen ta upp en fråga som redovisas under punkten 5 »Hörande av utrikesnämnden». Jag behöver inte — och det kan jag glädja kammaren med — gå in i alltför många detaljer i detta sammanhang. Frågan har varit under debatt i denna kammare i samband med besvarandet av herr Åkerlunds interpellation den 22 januari. Den har varit under debatt i samband med utrikesärendena för några veckor sedan, och problemställningen är alltså känd. Jag vill i sak bara upprepa att det nästan var en utmaning mot utrikesnämnden att inkallas till sammanträde efter den konselj då beslutet fattades. Det är inte heller möjligt att bortförklara erkännandet av Nordvietnam som en formell handling utan större betydelse, eftersom det torde vara det utanför Sveriges gränser mest uppmärksammade beslut av utrikespolitisk art som en svensk regering har fattat un der många, många år. Då går det inte att vifta bort det. Det är med beklämning som jag tar del av vad utrikesministern sade i denna kammare i debatten med herr Åkerlund den 22 januari.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 Andra bevekelsegrunder än hänsynstagande till grundlagen har tydligen fått träda över. I utskottsutlåtandet framhålles i reciten i denna del att det har upplysts att erkännande av en stat inte vid något tidigare tillfälle föregåtts av överläggning med utrikesnämnden. Det är riktigt så till vida, att detta har upplysts i konstitutionsutskottet. Men är uppgiften riktig? Därom vet vi ingenting, och vi kommer inte att få veta det heller, om det inte blir någon särskild utredning inom departementet. Saken är nämligen den, att man i sådana sammanhang inte kan gå enbart efter föredragningslistor, eftersom ärenden kan komma upp utanför föredragningslistorna i nämnden. Det är möjligt — ja, till och med sannolikt — att frågan om erkännandet av Kina 1950 icke behandlades vid utrikesnämndens sammanträde den 13 januari kl. 15.30, men det går inte att kontrollera uppgiften, eftersom inga protokoll i egentlig mening vid den tiden fördes, utan kabinettssekreteraren eller den politiska chefen gjorde minnesanteckningar, vilka icke betraktades som protokoll i gängse mening och vilka framför allt icke var öppna för riksdagens ledamöter. Dessa anteckningar finns förvarade i departementet och kan endast genom konseljbeslut i särskild ordning öppnas. Det skulle emellertid mycket förvåna mig, om en så viktig händelse som Sveriges erkännande av Sovjetunionen år 1924 icke föregicks av en överläggning i utrikesnämnden. Det skulle förvåna, om erkännandet av Spanien 1939 efter inbördeskrigets slut icke hade föregåtts av överläggning i utrikesnämnden på sin tid, liksom erkännandet av Israel med hänsyn till vissa speciella omständigheter i samband med FN och greve Bernadotte. Det skulle också mot den bakgrunden förvåna mig, om inte Kina-frågan hade omnämnts i nämnden, men sannolikt har den inte det. Man kanske också bör ha i minnet att Kina-frågan inte var något tvisteämne i Sveriges riksdag. Jag har gått igenom protokollet från utrikesdebatten någon månad senare. Där finns den frågan icke nämnd annat än i regeringsdeklarationen. Men, som sagt, möjlighet för oppositionen till insyn på den punkten föreligger icke. Här görs nu ett kategoriskt påstående att ett erkännande av stat icke vid något tidigare tillfälle föregåtts av överläggning i utrikesnämnden. Vem som lämnat denna uppgift inom konstitutionsutskottet vet vi, men vi vet inte vem som lämnat uppgiften till vederbörande och vilket material vederbörande har som underlag för denna uppgift. Det hade varit tacknämligt, om någon upplysning på den punkten kunnat lämnas i dag. Av tekniska skäl kan det väl inte ske. Eventuellt blir det möjligt att vid ett annat tillfälle, kanske i utrikesnämnden, få ta del av material i ärendet.

Det är ostri digt, och den formuleringen är alltså helt korrekt. Erkännandet av Nordvietnam ägde däremot rum år 1969 och omfattas alltså inte av utskottets frikännande i denna mening. Däremot har utskottet tillfogat en annan mening till den förra, där det står: » Utskottet vill upprepa vad utskottet i annat sammanhang uttalat 1962 om det angelägna i att överläggning med nämnden kommer till stånd i alla de fall, då det bör ske enligt regeringsformens lydelse och anda.» Jag utgår från att när detta formulerades och antogs av ett enhälligt utskott, hade formuleringen av satsen särskild adress. Uttalandet har icke tillkommit utan vidare, och därmed är de nöjda som har tagit upp frågan i konstitutionsutskottet.
För att bereda den opinionsnämnd som valts av kamrarna i dag på morgonen tillfälle att sammanträda i denna lokal i enlighet med förut utsänd kallelse hemställer jag att kammarens plenum nu måtte ajourneras för att återupptas omedelbart efter det opinionsnämndens sammanträde avslutats. Jag beräknar att ajourneringen kommer att ta i anspråk mindre än 20 minuter och således endast kan betecknas såsom en kaffepaus.
Herr talman! Jag skulle kanske kunnat nöja mig med att nära nog till alla delar instämma med fru Segerstedt Wiberg och därmed avstå från att säga någonting i anslutning till förevarande utskottsmemorial. De olika partirepresentanter som har deltagit i granskningsarbetet brukar dock säga i varje fall någonting om vad de har iakttagit i fråga om regeringens sätt att handlägga sina ärenden, vilket de finner anledning att invända emot. Tidigare i dag har sagts att årets dechargememorial är tunt, och det är riktigt. Den som läser memorialet utan att känna till vilket stort arbete som ligger bakom kan lätt få det intrycket att utskottet i år har tagit särskilt lätt på sin uppgift. Det är angeläget att påpeka att granskningsarbetet har bedrivits efter nya principer, men därmed är inte sagt att utskottet på något sätt har tagit lättvindigt på sin uppgift. Jag skall inte kommentera de olika synpunkter som anförts av utskottet, eftersom tre talare tidigare har gjort det. På två punkter skulle jag dock vilja göra en liten kommentar. Den första punkt som jag skall beröra gäller själva arbetet med de olika konkreta frågorna.

Granskningsarbetet har givit vid handen att det finns anledning att göra ett påpekande härvidlag. Enskilda och organisationer som anser sina intressen berörda av en förvaltningsmyndighets beslut bör kunna kräva att möjlighet finns för dem att med någorlunda säkerhet avgöra om besvärsrätt tillkommer dem. Det är självfallet också av största vikt för arbetet hos de underordnade besvärsinstanserna att genom regeringens praxis förutsättningar skapas för en i möjligaste mån enhetlig bedömning av hithörande frågor. Många gånger avgör ju de underordnade besvärsinstanserna ärendena. herr Hernelius också berörde — gäller frågan om hörande av utrikesnämnden.

Såsom herr Hernelius har påpekat måste det beslut som fattades den 16 januari i år av regeringen vara att anse som ett utrikes ärende av mycket stor vikt. Det tror jag också att den stora allmänhet som har satt sig in i denna fråga anser. Det har inte varit anledning för utskottet att rikta någon direkt anmärkning i denna fråga, men utskottet gör ett påpekande som jag tror är i hög grad berättigat. I själva verket upprepas här uttalanden som gjordes så sent som år 1962. Det är att hoppas att den ordningen kommer att gälla, att regeringsformens 54 8 kommer att tillämpas även 1 praxis. Den omläggning av utskottets granskningsarbete som försöksvis genomfördes 1967, vilket tidigare sagts och som vi nu har tre års erfarenhet av, kan naturligtvis ses ur olika synpunkter. Målsättningen för allt granskningsarbete måste vara hög, och jag tror inte att konstitutionsutskottets arbete i det avseendet får på något sätt utgöra ett undantag. Vi som inte har praktisk erfarenhet av utskottets arbete mer än under innevarande decennium har ändå varit med om den förra ordningen när vi bl.a. satt och läste högt ur statsrådsprotokollen i avdelningarna. För egen del upplever jag den nuvarande ordningen som mer meningsfull, vilket naturligtvis inte betyder att det inte finns mycket övrigt att önska om vi skall komma i närheten av den höga målsättning vi måste ha för granskningsarbetet. Nuvarande granskningsförfarande förutsätter att utskottet till sitt förfogande har högt kvalificerad personal, och jag kan, herr talman, inte underlåta att ge en eloge till de experter som i år varit utskottet behjälpliga i dess arbete. De har, såvitt jag kan förstå och bedöma, gjort en utomordentligt viktig insats för att ta fram material och reda ut de problem som avdelningar och utskott haft anledning att stanna inför. I det föreliggande memorialet gör utskottet också en anmälan, vilket påpekats här tidigare, nämligen att utskottet har för avsikt att till förnyad prövning upptaga överväganden av granskningsarbetets principer och organisation. Här är det fråga om både efter vilka principer granskningsarbetet skall bedrivas och på vilket sätt man skall organisera själva arbetet.

Jag har, herr talman, inget annat yrkande än att jag instämmer i tidigare framfört yrkande om att detta memorial måtte läggas till handlingarna.
Herr talman! Det var närmast herr Sveningssons anförande som gav mig anledning att begära ordet. Han har karakteriserat detta memorial på så sätt att det är ett betydelselöst material som återfinnes däri, att det är meningslöst och att han mötts av ett kompakt motstånd. Herr Sveningsson måste ha fel. De tre ledamöter som talat efter honom har nämligen allesammans sagt att memorialet ändå innehåller rätt mycket som är värdefullt för de enskilda människorna. Vad beträffar herr Sveningssons uttalande om kompakt motstånd vill jag framhålla att jag inte kan tro att han, om jag känner honom rätt, brukar vara så buskablyg att han ger sig för att han möts av kompakt motstånd. Jag vet inte när och var han mött detta motstånd. Han måtte ha levat i en annan värld än de andra ledamöterna i utskottet, eftersom han kan göra sådana påståenden. Jag tycker att detta är sådant som vi skulle kunna klara upp i utskottet, och jag anser att det är fel att sprida en upplysning som efter vad jag kan förstå icke är helt med sanningen överensstämmande. Herr Sveningsson har också godkänt detta memorial. Han har inte uttalat att han hade någon avvikande mening. Hade han velat göra det, hade det inte mött något hinder att få denna avvikande mening antecknad till memorialet. Till en del är också detta memorial en fortsättning av vad som återfanns i föregående års memorial, och jag tror som sagt att det på sikt kan vara betydelsefullt. Här har pekats på flera saker som varit av den karaktären. Herr Hernelius tog upp frågan om utrikesnämnden. Jag kan inte bestrida riktigheten i vad han sagt om det som förekommit tidigare. Så långt tillbaka har vi inte försökt få tillgång till uppgifter. Som herr Hernelius själv sade är det nog så besvärligt att få fram dessa uppgifter. Denna fråga var föremål för överläggningar vid två olika tillfällen, dels vid interpellationsdebatten och dels vid den utrikespolitiska debatten, där också utrikesutskottets ordförande uttalade sig i detta ärende. Jag låter det vara nog med vad utskottet har anfört i denna fråga. Herr talman! Jag instämmer med de övriga talarna i att denna anmälan måtte läggas till handlingarna.

Herr talman Det är dubbla motionspar som ligger till grund för detta utskottsutlåtande, och reservationen upptar yrkandet i trepartimotionen nr 26 i denna kammare, att motionerna måtte överlämnas till kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet. Eftersom motionsyrkandet är ytterst modest kunde man förvänta att ett enhälligt utskott skulle ansluta sig till denna hemställan. Det avslagsyrkande som majoriteten stannat inför kommer av många att uppfattas som likgiltighet inför det samhällsproblem — den pornografiska propagandan — som uppmärksammas i dessa motioner. I det korta utskottesutlåtandet heter det att kommittén inte kan undgå att ta ställning till de synpunkter och problem som motionärerna framför. Ja, något ställningstagande måste naturligtvis komma. Men vi motionärer har uttryckt önskemål om att kommittén, som arbetar på fjärde året, borde delges de synpunkter på utvecklingen i fråga om spridning av pornografiska tryckalster som anförts i motionerna och som allt fler människor finner djupt oroande. Det hör ju inte heller till sällsyntheterna här i riksdagen att motioner överlämnas till sittande utredningar. Årets riksdag kommer att ta ställning till en ny miljöskyddslag. Det gäller vår fysiska miljö — luften och vattnet. En andlig miljöskyddslag vore också på kallad, om vi vill ha ett renare samhälle. Den alltmer påträngande pornografiska propagandan utgör en förorening och förgiftning och måste på allvar uppmärksammas. Det är en internationell företeelse som är särskilt akut i vårt land. En till synes organiserad pornografisk propaganda pågår inför öppen ridå. Utländska gäster i vårt land uttrycker ofta sin häpnad över den ohöljda fräckhet varmed den pornografiska litteraturen och tryckalstren utbjudes — inte enbart av mindre nogräknade försäljare utan också av exempelvis Svenska pressbyrån. En våg av pornografi, en smutsflod, väller över vårt land. Utländska besökare kunde få ett fördelaktigare och riktigare intryck av vårt land än vad de får vid en rundvandring i Klarakvarteren här i Stockholm. Allt fler människor — även de som tidigare haft en tämligen vidsynt inställning i denna fråga — känner leda och vanmakt inför denna form av miljöförorening. Det är inte en fråga om prydhet, utan en fråga om renlighet. Den. pornografiska propagandan ger upphov till sexualhysteri, och sambandet mellan denna och den växande ungdomsbrottsligheten inklusive narkomanin kan inte avvisas. Det är också en ekonomisk spekulation i våld, råhet och sex. I de motioner som jag här pläderar för och som följts upp i reservationen framställes den pornografiska propagandan som ett miljöproblem. Det offentliga utställandet, skyltningen, påtalas. Men det är naturligtvis också en fråga om lagstiftning som berör tryckfriheten. De pornografiska inslagen i TV, film, litteratur och press har ökat oroväckande snabbt de senaste åren. Tillståndet i dag är ett helt annat än 1965 då kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch = tryckfrihet tillsattes. Många vallar har sprängts. Man har medvetet utmanat opinionen. Vi vet att både lagstiftning och rättspraxis gått i riktning mot allt större generositet och tolerans. Men det måste finnas en gräns som inte bör överskridas. Det står i dålig överensstämmelse med humanitära krav — vid det här laget ganska härdade sådana — om man i skydd av en generöst tillämpad tryckfrihetsförordning tillåter rent sadistiska framställningar som uppmuntrar våldsmentaliteten särskilt bland barn och ungdom. Lagens bokstav, sådan den nu tillämpas, medger tydligen nära nog obegränsad frihet. När dessutom friheten tar sig sådana former att den inkräktar på andra människors frihet måste en omprövning komma till stånd. Den enskilde måste ha rätt att begära befrielse från att ständigt och jämt konfronteras med den pornografiska propagandan. En strängare tillämpning av gällande lagregler är av denna anledning påkallad, och om detta icke visar sig räcka till torde en ny och skärpt lagstiftning bli nödvändig. Inskränkningar i tryckfriheten har inte bara förbudskaraktär. De innebär också ett skydd. Ett kultursamhälle kan knappast bestå utan sådana inskränkningar. I direktiven till kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet anför justitieministern att de begränsningar som kan komma i fråga bör motiveras i första hand av att den enskilde inte utan sin egen aktiva medverkan skall behöva ta del av anstötliga och smaklösa framställningar. Han pekar särskilt på framställningar som sprids via radio och TV. Vi motionärer har all anledning att understryka dessa justitieministerns ord. Men vi har också ansett det nödvändigt att de i annan form upprepas i dag, då frågan tyvärr har en helt annan aktualitet, inte minst när det gäller TV.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

Hittills har vi väl i alla fall kunnat konstatera att det bara i stegrat tempo har skett en skärpning i attityden. Vi får heller inte glömma att ta stor hänsyn till att här ligger starka ekonomiska intressen bakom. Vi får väl säga att det finns starka ekonomiska intressen bakom detta och att det är mycket stora pengar att förtjäna på detta område. Det är därför kanske små chanser att detta skulle vara någonting temporärt, och jag tror tvärtom att denna verksamhet kommer att öka.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

Herr talman! Herr Svenungsson uttalar att det skulle vara ett uttryck för likgiltighet från utskottsmajoritetens sida att inte bifalla yrkandet om överlämnande av motionerna till den utredning det här gäller. Detta måste vara fel, ty utskottsmajoriteten har den mycket bestämda uppfattningen att de frågor som är aktualiserade i motionerna kommer att behandlas av den nu sittande kommittén. Herr Svenungsson sade att kommittén tillsattes 1965, men man får väl ändå utgå ifrån att de som sitter i denna kommitté inte lever isolerade från yttervärlden utan upplever allt som händer och sker kanske på samma sätt som herr Svenungsson. Vad herr Svenungsson här framfört kan alltså inte vara någon motivering. Vidare borde kaaske herr Nils Nilsson ha fortsatt att läsa upp vad som står i direktiven — jag behöver inte läsa upp det, men jag vill erinra om att det står: »I sammanhanget bör beaktas» osv. Då faller det resonemang som herr Nilsson här tidigare anfört. Vi har som sagt den mycket bestämda uppfattning som framgår av utskottsutlåtandet, att denna kommitté inte kan undgå att ta ställning till de synpunkter som motionärerna framfört. Med hänsyn härtill, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Grethe Lundblad har frågat om jag anser, att en laglig möjlighet för barnavårdsnämnderna att ålägga föräldrar eller annan fostrare att genomgå läkarundersökning skulle öka barnavårdsmyndigheternas möjligheter att i förebyggande syfte vidta åtgärder innan barn utsätts för allvarliga påfrestningar på grund av sina hemförhållanden. Den här frågan diskuterades vid tillkomsten av den nuvarande barnavårdslagen. Möjligheten att införa befogenhet för barnavårdsnämnderna att förordna om läkarundersökning av föräldrar avvisades emellertid. Därvid hänvisade man till att en sådan befogenhet skulle väcka allvarliga betänkligheter med hänsyn till de enskildas anspråk på skydd för den kroppsliga integriteten. Jag vill erinra om att den förra året tillsatta socialutredningen enligt sina direktiv skall företa en allsidig översyn av barnavårdslagen. Jag utgår ifrån, att den av fru Lundblad aktualiserade frågan kommer att prövas av socialutredningen i detta sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret, som jag tycker låter ett litet hopp skymta fram. Bakgrunden till min fråga är inte enbart att man på senaste tiden såväl i pressen som i andra massmedia har relaterat fall av både barnmisshandel och vanvård eller försummelse av barn. I flera av dessa fall har framskymtat att orsaken till försummelsen eller vanvården varit föräldrarnas psykiska ohälsa, eller man kan kanske säga att en psykisk svaghet, ibland av mera tillfällig art, varit orsaken till att man använt olämpliga uppfostringsmetoder. Jag har också den erfarenheten att de ärenden, där man kan vidta åtgärder enligt barnavårdslagens 25 § mom. a, är mycket svåra att utreda. Det är också en av anledningarna till att jag har frågat om inte barnavårdsmyndigheterna skulle få rätt att ålägga föräldrar att genomgå läkarundersökning i ärenden under utredning. Ibland har allmänheten kanske bibringats den uppfattningen att barnavårdsnämnderna inte i tillräcklig omfattning utnyttjar möjligheten att skilja barn från hem där de utsätts för olämplig behandling. Häremot får man ställa förarbetena till barnavårdslagen, där det ofta framhävs att man skulle sträva till ett för troendefullt samarbete mellan barnavårdsnämnder och föräldrar. Departementschefen uttalade den gången att han ansåg att en läkarundersökning av föräldrar/fostrare inte skulle åläggas dem därför att det kunde anses strida mot föräldrarnas rätt till integritet, mot deras rättssäkerhet. Men barnet då — kan man fråga — som är helt försvarslöst i sin hemmiljö? Har det någon säkerhet? Säkerhet att någon hjälper det när föräldrarna sviker? Ofta är utredningen av hemmiljön och bevisföringen för att denna är olämplig mycket svåra. Det är svårt därför att det nästan aldrig är fråga om en medveten önskan att skada barnet. Det är svårt därför att mycket få föräldrar räcker till i alla uppfostringssituationer. Det gäller därför att bedöma om det är fråga om en tillfällig »miss» eller en verkligt olämplig hemmiljö. Det är också svårt att utreda sådana här fall därför att känslobanden mellan föräldrar och barn kan hålla även under mycket allvarliga påfrestningar. Då är det mycket svårt att fastställa hur stor grad av olämplighet eller oförmåga det finns hos föräldrarna. Jag har en känsla av — men kan inte bevisa det med någon statistik — att utredningar i ärenden beträffande fostrares oförmåga tar längre tid i anspråk än utredningar beträffande underårigas misskötsamhet av olika slag. Men jag tror att barnavårdsnämnderna, när de får ärendena för bedömning, ofta ser mycket allvarligt på dessa ärenden, skall vi kalla dem vanvårdsärenden, vid sin bedömning av vilken åtgärd som skall vidtagas. Att jag har viss sympati för att ge barnavårdsnämnderna rätt att ålägga föräldrar att genomgå läkarundersökning har delvis sin grund i en önskan om snabbare och mera grundliga utredningar i sådana fall. Har man ingen läkarundersökning måste behovet av åtgärder bedömas helt utifrån sociala värderingar. Kunde man även få tillgång till medicinska värderingar — eventuellt från den psykiska barnaoch ungdomsvården — skulle man få en mycket säkrare bedömningsgrund. En ytterligare anledning till att jag anser att det bör finnas möjlighet till ett visst tvång är att i ärenden där föräldrar visat bristande insikt eller bristfälligt omdöme i förhållande till barnen medför just dessa egenskaper hos föräldrarna — eller brist på egenskaper kanske man skall säga — att deras villighet att frivilligt medverka blir mindre. Samtidigt är läkarundersökning motiverad just i dessa fall. Man har att göra med en ond cirkel. Jag tror inte att jag är helt ensam om denna uppfattning. Karl Höjer skriver i sin bok Samhället och barnen från 1961: »Understundom vore det uppenbarligen önskvärt att kunna få en läkarundersökning till stånd även för den underåriges föräldrar eller en av dem. Någon kallelse till sådan undersökning kan emellertid icke utfärdas utan här är nämnden helt hänvisad till att söka komma överens med vederbörande om en undersökning.» Det är med stort intresse jag i statsrådets svar noterar att departementet har den uppfattningen att den här nämnda frågan kommer att beaktas av socialutredningen, som för närvarande arbetar. Vi bör inte lämna någon möda osparad för att öka möjligheterna att hjälpa de barn som kommer i kläm i sin hemmiljö.

Herr talman! Herr Ove Karlsson har frågat om jag anser att ytterligare åtgärder är erforderliga för att tillse att den äldre och lokalt bundna arbetskraften inte i samma utsträckning som nu sker drabbas av den pågående inskränkningen av beredskapsarbeten. Den nedskärning av beredskapsarbetena som nu har inletts gäller till största delen allmänna beredskapsarbeten och i fråga om dessa i första hand länen utanför skogslänen. De särskilda beredskapsarbetena berörs i mindre utsträckning av nedskärningen. Därav följer att de äldre som sysselsätts vid beredskapsarbeten endast i mindre omfattning kommer att bli berörda. I de fall länsarbetsnämnderna anfört speciella skäl för att vissa beredskapsarbeten skall fortgå trots den planerade nedskärningen har arbetsmarknadsstyrelsen medgett sådan jämkning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är den oroande utveckling och besvärliga situation som i många fall drabbat enskilda personer såväl som orter och områden genom indragningen av beredskapsarbetena under våren. Denna indragning skedde i många fall i rätt snabb takt. För att inga missförstånd skall behöva uppstå vill jag först säga att vi anser att en rörlig arbetsmarknad är nödvändig och att en stimulans på olika sätt måste ges för att få människor att flytta till orter där det råder brist på arbetskraft. Man bör naturligtvis i första hand försöka få arbetslösa människor att flytta. Vad som gör mig orolig nu när beredskapsarbetena avvecklas är att en blick i statistiken säger en att det är den äldre arbetskraften som drabbas hårdast, människor som betraktas som lokalt bunden arbetskraft. Av de arbetslösa i mitt län under den gångna vintern har ett stort antal varit över 60 år. Skogsvårdsarbetena, i vilka de äldre arbetslösa skogsarbetarna i stor utsträckning varit sysselsatta, visar en oroväckande utveckling. Ett stort antal av de friställda finns i åldrarna över 60 år, och mer än hälften tillhör åldersgruppen 55 år och äldre. I den åldern är det stora svårigheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden, även efter omskolning. En mera lokal undersökning visar att i en kommun där 25 personer friställdes från de skogliga beredskapsarbetena siffran härrör sig från omkring den 20 mars — var 15 födda mellan 1903 och 1908. Av dessa var flertalet inte kvalificerade för äldrestödet. De hade inte arbetat 24 månader under de senaste tre åren. En del av dem var också utförsäkrade från arbetslöshetskassan. Förmodligen är förhållandet likartat på andra platser. Personligen anser jag att beredskapsarbeten aldrig skall vara något slutmål utan att det i varje fall beträffande den yngre och medelålders arbetskraften alltid måste finnas en strävan att nå anställningar på den öppna arbetsmarknaden. För den som kommit upp i åldrarna, den som har ett lyte eller den som drabbats av en skada och har uppenbara svårigheter att flytta till annan ort kan ett beredskapsarbete emellertid vara den enda lösningen. Samhället ingriper ju i många sammanhang för att hjälpa den enskilde, och jag hoppas därför att den pågående indragningen av beredskapsarbetena inte alltför hårt skall behöva drabba den äldre arbetskraften. Så ett par ord, herr talman, innan jag slutar, angående vad statsrådet sade om att indragningen inte så mycket skulle drabba de särskilda beredskapsarbetena. I ett cirkulär från arbetsmarknadsstyrelsen sägs att »det växande behovet av arbetskraft bör nämligen förbättra möjligheterna till anställning på öppna marknaden för personer som är sysselsatta i beredskapsarbeten».

Jag anser att dessa län kan räknas till skogslänen. Jag hoppas, herr talman, att jag på ett modest sätt har kunnat understryka nödvändigheten av att det inom dessa områden skapas möjligheter och förutsättningar att bedriva beredskapsarbeten. Jag vill ännu en gång, herr talman, tacka herr statsrådet för svaret med den förhoppningen att det i fortsättningen skall bli en positiv bedömning av frågan om sysselsättning av äldre och lokalt bunden arbetskraft i beredskapsarbete.
Herr talman! Jag vill kanske först erinra herr Ove Karlsson om att vi varje år när våren kommer och möjligheterna att få arbete på annat håll blir större regelmässigt drar ned både de allmänna beredskapsarbetena och de särskilda beredskapsarbetena. I år har det skett en snabbare neddragning inom vissa län än vad som exempelvis varit fallet i fjol. Detta beror på att arbetsmarknadssituationen och möjligheterna att få annat arbete i dag ter sig betydligt ljusare än förhållandet varit på mycket länge. Jag kan här nämna totalsiffrorna. Den 10 mars fanns det något mer än 43 009 lediga platser i landet, och det var faktiskt 15 000 fler platser än i fjol vid samma tidpunkt. Om jag begränsar mig till skogslänen kan jag upplysa att det där vid samma tidpunkt i år fanns något över 5000 lediga platser, vilket innebär en ökning med nära 2000 i jämförelse med föregående år. Jag vill inte alls med detta göra gällande att det på något sätt skulle vara oberättigat att tala för att möjligheter bereds den äldre arbetskraften att få stanna kvar i beredskapsarbeten — så kommer att ske också i ganska betydande utsträckning. Om vi fortfarande ser på den situation som rådde i mars finner vi att 13500 personer — det gäller handikappade med flera grupper — var sysselsatta i de särskilda beredskapsarbetena. Det var faktiskt 2 000 färre än som i fjol sysselsattes vid denna tidpunkt. Går jag ytterligare ett år tillbaka finner jag att vi i år hade 6 000 flera sådana arbeten på gång. Vi får därför alltid se detta som ett samspel. När konjunkturerna går upp, får vi räkna med — och herr Ove Karlsson hade ju samma uppfattning — att denna verksamhet begränsas. Det vore ju oriktigt om det skulle bli på det sättet att den ökade efterfrågan på arbetskraft skulle ta sig uttryck i att man fick söka arbetskraft utanför landets gränser. Det sker en betydande tillströmning i dag från våra nordiska grannländer och från annat håll. I den situationen är det alldeles uppenbart att vi måste i en högkonjunktur knappa in på beredskapsarbetena, ty eljest har vi ingenting att ta till om vi skulle få sämre möjligheter till arbete i landet än vi nu tycks ha.

Herr talman! Jag var, som jag sade i mitt inledningsanförande, överens med herr statsrådet om nödvändigheten av att begränsa beredskapsarbetena under högkonjunkturerna. Jag ville emellertid påtala just de svårigheter som den äldre och lokalt bundna arbetskraften haft framför allt i vissa skogslän, och jag hoppas att jag också kunnat klargöra i mitt anförande att jag framför allt åsyftade den äldre och lokalt bundna arbetskraften, särskilt personer över 55 år. Enligt de siffror som redovisats för de senaste veckorna ökar antalet arbetslösa bland dessa människor, och det är beklagligt.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har ställt frågor till mig rörande en överenskommelse som träffats mellan representanter för socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen beträffande vårdavgiften i sluten sjukvård och om de motiv som ligger bakom denna överenskommelse. Efter överläggningar mellan representanter för socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen har i januari 1969 nåtts enighet om en samförståndslösning rörande vissa sjukförsäkringsoch sjukvårdsfrågor. Överenskommelsen har godkänts av Svenska landstingsförbundets styrelse och Svenska kommunförbundets sjukvårdsdelegation. Den har därefter i februari redovisats i en departementspromemoria med förslag till ändringar av sjukvårdsförmånerna inom sjukförsäkringen m.m. Överenskommelsen kommer att ligga till grund för viktiga reformer inom sjukförsäkringen, vilka efter remissbehandling av departementspromemorian är avsedda att genomföras den 1 januari 1970. Dessa reformer innebär främst att ett radikalt förenklat ersättningssystem för sjukförsäkringen införs för all den öppna läkarvård som lämnas i samhällets regi och att en betydande förbättring genomförs av pen sionärernas sjukförsäkringsskydd vid sjukhusvistelse. Överenskommelsen innefattar att sjukvårdshuvudmännen vid samma tidpunkt — alltså inte tidigare än den 1 januari 1970 — ändrar vårdavgiften i sluten sjukvård från i regel 5 till 10 kronor per dag och att sjukförsäkringen står för denna höjda avgift på samma sätt som hittills. För sjukvårdshuvudmännen <:medför «de nämnda åtgärderna en inkomstökning på tillsammans ca 235 miljoner kronor om året. Av detta belopp finansieras enligt förslagen i departementspromemorian ca 200 miljoner kronor genom en höjning av arbetsgivarnas avgift till sjukförsäkringen. De försäkrades egna avgifter till sjukförsäkringen kommer inte att påverkas av reformerna. Överenskommelsen «förutsätter att sjukvårdshuvudmännen inte företar någon höjning av gällande vårdavgifter i sluten sjukvård för någon patientkategori före den 1 januari 1970. Motivet härför är när det gäller pensionärerna att nuvarande regler om utförsäkring efter sammanlagt 180 dagars sjukhjälpstid inte kan anses ge ett tillräckligt försäkringsskydd vid en allmän höjning av vårdavgiften till 10 kronor per dag. Det bör påpekas att vid beräkningen av dessa 180 dagar läggs ihop alla kortare och längre sjukskrivningsperioder efter pensionsbeslutet och att utförsäkringen därför kan träffa även pensionärer med en relativt kort aktuell vårdtid vid utförsäkringstillfället. Jag har ansett det vara utomordentligt viktigt att genomföra en förbättring av detta försäkringsskydd för pensionärerna innan någon allmän höjning av vårdavgiften kommer till stånd. Jag vill gärna säga att sjukvårdshuvudmännens representanter vid våra Ööverläggningar har haft förståelse för denna strävan att öka pensionärernas försäkringsskydd innan någon avgiftshöjning sker. Överenskommelsen innefattar att den nuvarande 180-dagarsregeln för pensionärernas sjukvårdsförsäkring utsträcks till 365 dagar med verkan fr.o.m. den 1 januari 1970 och, som jag förut nämnt, att några höjningar av vårdavgiften inte skall ske före denna tidpunkt.

Herr talman! Jag är tacksam för att herr Nilsson har ställt den här frågan. Jag förstår att han känner sig litet bekymrad över det beslut som hans landsting har fattat och som han uppenbart i så hög grad har medverkat till. Som jag har framhållit i svaret föreligger det en överenskommelse mellan socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen, vilken innebär att någon höjning av gällande vårdavgifter inte skall ske före den 1 januari 1970. Det är därför i högsta grad förvånande att en borgerlig majoritet i Uppsala läns landsting, såvitt jag vet med herr Nilssons egen utslagsröst, har beslutat om en höjning av vårdavgifterna för pensionärer efter det att överenskommelsen hade träffats. Samtliga socialdemokratiska landstingsmän har också, såvitt jag vet, reserverat sig mot landstingets beslut. Att särregler införts av vissa landsting innan överenskommelsen träffades är inte något försvar för att sedan överenskommelsen kommit till stånd genomföra höjningar av pensionärernas avgifter före den 1 januari 1970. Uppsala läns landsting har brutit mot överenskommelsen, och det finns verkligen anledning att beklaga detta, herr Nilsson. Jag vill påpeka för herr Nilsson att överenskommelsen är undertecknad av bland andra hans partikollega Stig Hansson i Önnarp i egenskap av ordförande i Landstingsförbundet. Till yttermera visso: i slutet av januari samlade Landstingsförbundet alla ordförandena i förvaltningsutskotten till en informationsträff om detta.

Överenskommelsen innefattar en reformering av pensionärernas sjukförsäkring, och tidpunkten när denna reform kan genomföras är med hänsyn till remissförfarandet och riksdagsbehandlingen den 1 januari 1970. Det är därför det har träffats en överenskommelse om att gällande vårdavgifter inte får höjas förrän efter nämnda datum. Jag ser det som en skyldighet för mig att ta till vara pensionärernas berättigade intresse av en förbättring av sjukförsäkringen genom att utsträcka 180-dagarsregeln till att avse 365 dagar. Det är för övrigt en fråga, herr Nilsson, som många gånger har varit aktualiserad här i riksdagen. Hur många frågor och interpellationer har jag inte besvarat om den s.k. 180 dagarsregeln! Och senast vid förra årets riksdag väcktes en motion i den här frågan av en partikollega till herr Nilsson. Vill herr Nilsson nu försvara de borgerliga partiernas uppträdande i Uppsala läns landsting, må det vara hans sak. Han får då också ta konsekvenserna av att detta noteras som ett utslag av praktisk borgerlig politik, vilket i hög grad har sin udd riktad mot pensionärerna. Det är i och för sig önskvärt med en likartad avgiftssättning på sjukhem och ålderdomshem. Detta syfte kommer man att nå genom den träffade överenskommelsen, men dessförinnan måste sjukförsäkringsskyddet förbättras för pensionärerna genom att sjukhjälpstiden utsträcks från 180 till 365 dagar. Först då finns de garantier som behövs för att en höjning av vårdavgiften till 10 kronor per dag skall kunna genomföras. Att det finns möjlighet till avgiftsnedsättning etc. är inte heller någonting nytt, utan det är en möjlighet som skall finnas redan vid uttaget av den vanliga sjukhusavgiften av fem kronor. Detta är inte något försvar för en höjning av vårdavgiften före den överenskomna tidpunkten. Motsvarande passus om möjligheterna till avgiftsnedsättning finns för övrigt också med i överenskommelsen för tiden efter den 1 januari 1970. Herr talman! Jag har varit angelägen om att i hög grad understryka dessa synpunkter mot bakgrunden av vad som förevarit i denna fråga.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson försvarar en dålig sak, och det gör väl att han känner sig något besvärad i denna debatt. Jag skall heller inte förlänga den så mycket, men jag vill till herr Nilsson säga följande. Har man träffat en överenskommelse utgår man också från att den skall hållas. Det är väl ingen tillfällighet, herr Nilsson, att Landstingsförbundet känner sig uppfordrat att den 17 mars skicka ut en skrivelse till landstingens förvaltningsutskott där man, som jag nämnde, just säger att man förutsätter att ingen höjning av vårdavgifterna skall ske före den 1 januari 1970. Det är heller inte, herr Nilsson, såvitt jag vet — och jag har försökt kontrollera det — något annat landsting än Uppsala läns som har företagit höjning efter överenskommelsen. Det är väl det som gör att herr Nilsson känner sig något klämd i denna fråga, därför att det i hög grad gäller pensionärerna. Jag skall, herr talman, som sagt inte förlänga debatten. Jag är tacksam för att herr Nilsson har väckt frågan och jag har fått tillfälle att markera dels vad som har hänt i Uppsala läns landsting, dels den överenskommelse som vi här har träffat om en viktig fråga.

Herr talman! Låt mig bara erinra herr Nilsson om att när ifrågavarande beslut fattades i Uppsala reserverade sig samtliga socialdemokratiska landstingsmän mot beslutet. Det föreligger ju reservation mot de beslut som de borgerliga träffade — såvitt jag vet med herr Nilssons utslagsröst, vilket jag nämnde förut. Det är väl något av detta som gör att herr Nilsson nu känner sig besvärad när hela frågan nu har rullats upp och när Landstingsförbundet i en skrivelse, mot bakgrunden av vad som uppenbart har inträffat, faktiskt får lov att på sitt sätt ge herr Nilsson en bakläxa. Därtill kommer att denna överenskommelse med Landstingsförbundet är träffad. Vi hade oändligt många diskussioner, herr Nilsson, om denna ytterst viktiga fråga rörande vårdavgifterna, och vi kom överens om att ingenting skulle hända före den 1 januari 1970 så att vi fick tid att skapa ett skydd för pensionärerna när vårdavgifterna skulle höjas. Det är det skyddet som vi nu hoppas kunna åstadkomma genom ett beslut här i riksdagen redan i höst. Ju längre herr Nilsson försvarar denna sak, desto sämre tycker jag argumentationen blir.